Herr talman! Inget ärende har, som redan antytts, i beredningsutskottet i år fått en så lång och grundlig behandling som det vi nu diskuterar och vilket utmynnat i utlåtandena nr 22 och 23. Detta är på sitt sätt verkligt glädjande.

Vi måste helt enkelt nu förhindra den pågående miljöförstöringen. Vi får inte mer än vad som redan gjorts vältra över problemen på framtiden och låta kommande generationer bära följderna av vår tids ofta ensidiga ekonomiska betraktelsesätt i dessa sammanhang. Om detta är vi eniga inom utskottet. Där vi skilts åt och där oppositionen haft en annan mening är när det gäller vägarna till en bättre miljöoch naturvård och framför allt takten i arbetet för detta. Vi har från vårt håll i en partimotion mycket grundligt gått igenom de åtgärder för miljöoch naturvården som vi anser mest aktuella. I de av utskottet redovisade remissvaren ser man att otvivelaktigt är mycket uppmärksammat, och en hel del förberedande arbeten i fråga om utredning och planering är påbörjade. Som herr Wirtén redan påpekat kan man dock betona vad t.ex. planverket skriver om behovet av förstärkning av planeringsinstrument, och att riksplanering och en ny lagstiftning för planering och byggande är någonting synnerligen angeläget. Detta visar enligt min mening, för att bara ta detta enda exempel, att här finns utrymme för mer initiativ från riksdagens sida, trots att utskottet menar motsatsen. De första talarna här har berört propositionen nr 37, och den är sannerligen väsentlig. Den hälsas i stort sett med glädje. Det är verkligen av grundläggande betydelse inte bara att vi får en fast etablerad ordning för naturvårdsforskning utan även att här ges ekonomiska möjligheter till uppbyggandet av effektiva reningsverk. I det sammanhanget vill jag betona vad vi i vår motion påpekat — och som också har berörts i motionerna I: 448 och II: 547 — nämligen hur viktigt det är att det verkligen kommer till stånd en översiktsplanering beträffande våra vattentillgångar och att alla vattenundersökningar samordnas. Vi vet att det åligger statens naturvårdsverk att, som det står i den av Kungl. Maj:t utfärdade instruktionen, »upprätta översiktliga planer för vattenhushållningen och samordna åtgärder för vattenförsörjning och avlopp». Det är av vikt, menar vi, att denna uppgift verkligen får hög prioritet. Vi har länge hört, vad vi tycker nästan vara skräckskildringar, om vattenförstöring i olika delar av världen, inte minst i Amerika, men fortfarande lever många människor i vårt land i den föreställningen att det vattenrika Sveriges sjöar och älvar inte är i farozonen. Sakkunskapen har visat att den föreställningen inte är riktig. Mälaren och Vättern är på väg mot förstörelse. Vi kan i vårt land helt enkelt inte längre leva i den uppfattningen att sötvattnet kommer att räcka i evig tid. Herr talman! Både herr Wirtén och herr Kristiansson har utförligt argumenterat för reservationen, och jag finner ingen anledning att vidare utveckla vad de redan har framhållit, utan jag inskränker mig till att instämma i vad de har sagt.

Herr talman! Det är närmast jordbruksutskottets utlåtande nr 19 som jag vill säga några ord om. Beträffande den punkt i propositionen som reservation nr 1 avser har ju utskottets majoritei anslutit sig till Kungl. Maj:ts förslag, vilket går ut på att forskningsfrågorna skall föras till naturvårdsverket den 1 juli 1968. Det vill minoriteten i utskottet inte vara med om. Man motiverar sin reservation bl.a. med att det kan ifrågasättas om Kungl. Maj:ts förslag är ägnat att eliminera naturresursutredningens betänkligheter mot att föra forskningsfrågorna till naturvårdsverket. Det är riktigt, som herr Skårman har antytt, att vi i stort sett är överens, men i denna detalj vill reservanterna som sagt att forskningsfrågorna skall anförtros ett fristående forskningsorgan. Beträffande själva forskningsorganets ställning bör man kanske betona angelägenheten av att naturvårdsverket får underlag för sin verksamhet genom direkt kontakt med forskningen och ati verkets behov av forskningsresultat tillmäts betydelse vid valet av forskningsuppgifter. Detta sker ju bäst genom att forskningen inordnas i verket, vilket också föreslagits av ett flertal remissinstanser. Herr Skårman begagnade tillfället att räkna upp en del remissinstanser. Jag skall också räkna upp några, inte så många, som anslutit sig till Kungl. Maj:ts förslag. Det är bl.a. universitetskanslersämbetet, de tekniska och naturvetenskapliga forskningsråden, FOA, statskontoret och naturvårdsverket. Universitetskanslersämbetet framhåller ati med en sådan lösning en allmän planering kan göras av de totala resurser som behövs på naturvårdsområdet. Den av departementschefen föreslagna konstruktionen av forskningen innebär, 1 motsats till utredningens förslag, att majoriteten av ledamöterna skall vara forskare. Härigenom torde större sakkunskap tillföras nämnden, som också föreslås bli beslutande när det gäller fördelning av forskningsmedel. I reservation 2 tas upp ett annat problem, bidraget till vattenoch avloppsanläggningar. Syftet med de nya bestämmelserna är att stimulera kommunerna att bygga effektiva reningsverk. Stödet bör, som det sägs i propositioren, helt inriktas på att främja byggandet av avloppsreningsverk medlångt gående rening. Då stödet helt kommer att koncentreras till avloppsreningsverk, betyder det också att bidrag till vattenförsörjningsanläggningar i fortsättningen inte kommer att utgå. En stor majoritet av utskottets ledamöter har anslutit sig till Kungl. Maj:ts förslag på denna punkt. De tre reservanterna anser »skäl tala för att möjligheter skapas att även i fortsättningen med statsbidrag stödja visst byggande av vattenförsörjningsanläggningar». De anser att det fortfarande finns kommuner med mindre goda ekonomiska förutsättningar att utan dylikt bidrag lösa sina vattenförsörjningsproblem.

Kommunernas skatteunderlag har under de senaste åren i stort sett ändrats till det bättre. I dagens läge är inte ett statsbidrag till själva vattenförsörjningsanläggningen det avgörande för om man skall bygga eller inte. Principen i det nya statsbidragssystemet är, som jag nyss nämnde, att inrikta statsbidragen helt på att stimulera kommunerna att bygga reningsverk med långt gående rening. Det är en utomordentligt viktig uppgift, då vi vet att i dagens läge en tredjedel av bebyggelsen i våra tätorter inte alls är ansluten till något reningsverk och att en tredjedel endast är ansluten till reningsverk med otillfredsställande rening. Att 1 fortsättningen ge statsbidrag till vattenförsörjningsanläggningar skulle, vad vi kan se, minska möjligheterna att tillgodose utbyggnadsbehovet av reningsverk, om inte det statliga anslaget samtidigt höjs, och det har reservanterna inte begärt. Däremot föreslår reservanterna att bidrag skall utgå till vissa kommuner med hänsyn till kommunernas ekonomiska förutsättningar. Enligt nu gällande bidragsförfattning tar man hänsyn även till detta genom att jämföra skatteunderlaget per person i den aktuella kommunen och medelskatteunderlaget per person i riket. Detta är ju ett bra mått när det gäller att jämföra olika kommuner. Skatteutjämningsreformen har emellertid medfört att skillnaden mellan olika kommuners skattekraft har, som jag nyss nämnde, minskat högst avsevärt under de senaste åren. De kommuner som tidigare hade ett mycket lågt skatteunderlag i förhållande till medeltalet i riket har nu genom tillskott av skattekronor närmat sig riksmedeltalet och i flera fall t.o.m. gått över detta. Skulle bidraget göras beroende av kommunernas skattekraft i förhållande till den genomsnittliga skattekraften i riket, skulle man alltså få mycket små bidrag i procent räknat. Man måste komma ihåg att administrationskostnaderna i ett sådant fall skulle bli ganska höga. Jag kan såsom exempel ta en kommun, som ligger nära reservanten herr Harald Petterssons hemort i Skaraborgs län, nämligen Vara. Denna kommun har fått skatteunderlaget höjt från 73,5 procent till 78,7 procent. Ekshärads kommun har fått sitt skatteunderlag höjt från 73,4 procent till 100,7 procent. Skulle man tillämpa de nuvarande bestämmelserna, skulle dessa kommuner ändå inte få något bidrag. Jag vill gärna poängtera att utskottsmajoriteten hyser stor förståelse för de synpunkter som förts fram av reservanterna, men jag vill framhålla att propositionens förslag på denna punkt ju har tillstyrkts av både Stadsförbundet och Kommunförbundet. Jag tycker att deras tillstyrkande här väger mycket tungt och är utslagsgivande. Enligt utskottets sätt att se är det också viktigt, att vi får fram en stimulans för byggande av flera avloppsreningsverk. Det är nog helt riktigt att satsa på detta område och inte splittra pengarna på alltför många områden. Det har inte varit tillfredsställande med de nuvarande bestämmelserna.

Under punkten 4 har avlämnats en reservation. Det framgår av utlåtandet att utskottsmajoriteten har anslutit sig till Kungl. Maj:ts förslag även på denna punkt om ett anslag på sju miljoner kronor till naturvårdsforskningen. Reservanterna vill ju öka detta anslag med en miljon kronor, alltså till åtta miljoner kronor. Pengarna skulle givetvis kunna användas, men utskottet anser att vi här såsom på många andra områden måste säga oss att vi får se alla dessa frågor i ett sammanhang. Då räcker pengarna inte till för alla önskemål. Även om det skulle vara motiverat med ett högre anslag, kan man inte säga att naturvårdsforskningen på något sätt har blivit missgynnad. Ökningen av anslaget för detta ändamål uppgår till cirka 40 procent. Övriga forskningsanslag har med ett undantag ökat med i genomsnitt 15 procent. Naturvårdsforskningen har sålunda prioriterats vid anslagsavvägningen för nästa budgetår. Vidare kan nämnas att anslaget till naturvårdsforskningen ökat utomordentligt snabbt under de senaste åren. Till sist, herr talman, vill jag även säga ett par ord om antalet ledamöter i forskningsnämnden, vilket herr Eskilsson var inne på. Som herr Eskilsson sade, var vi i utskottet överens om en kompromisskrivning. Trots detta har man i den reservation som herr Skårman talade för tagit upp även den saken, vilket jag finner litet egendomligt. När vi var överens i utskottet, hade man ju inte behövt ta upp detta spörsmål i reservationen.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

Herr talman! Det finns egentligen inte mycket att anföra i anledning av herr Mossbergers mycket snälla yttrande. Beträffande den egendomlighet som han anmärkte på mot slutet av sitt anförande vill jag emellertid säga att det inte så mycket är reservanternas inställning som gjort att reservationen fått den »egendomliga» utformningen, utan det rör sig mest om en teknisk åtgärd som vidtagits med hänsyn till att forskningsnämnden enligt vår mening bör konstrueras på annat sätt, och vi har inte velat att synpunkten på samarbetet med lantbruksstyrelsen skulle komma bort. Vad som står i reservationen är alltså inte någon skärpning av utskottets skrivning utan endast en följd av att utskottet önskar en annan organisation. Vi har ju föreslagit en fristående ställning för forskningsnämnden, och därför ansågs det lämpligt att motionsyrkandet kom med också i det här sammanhanget. Jag sade att det inte finns så mycket att erinra med anledning av herr Mossbergers yttrande. Jag konstaterar bara att vi fortfarande har skilda åsikter. Vad gäller den föreslagna ökningen från 7 till 8 miljoner kronor anser vi att det varit så stora försummelser under gångna tider på det här området att vi bör ge forskningsnämnden det belopp som naturresursutredningen begärt. Herr Mossberger läste upp några få tillstyrkanden till att lägga forskningsnämnden under naturvårdsverket, däribland ett från naturvårdsverket självt, men det imponerar inte. Säg någonting som naturvårdsverket inte vill lägga under sig! Eftersom riksplanering har nämnts vid ett flertal tillfällen, vill jag påtala vad som har skett på det området. Redan vid 1963 års riksdag motionerade folkpartiet, herr Eric Gustaf Peterson och jag i denna kammare, om en riksplanering, och vi lade då huvudvikten vid kusttrakterna, eftersom mycket viktiga frågor rörande dessa stod inför sitt avgörande. Året därpå interpellerade jag kommunikationsministern om vad som hänt på detta område och lugnades då med uppgiften att en departemental utredning sysslade med de här problemen på riksplanet. ännu har dock, såvitt mig är bekant, inte något resultat kommit ut av denna riksplanering på det departementala planet. Tvärtom har ett par mycket stora och viktiga frågor avgjorts utan att åtminstone något offentligt kommit fram om vad denna riksplanering rekommenderat. Jag vill därför i allt väsentligt ansluta mig till vad herr Wirtén sade och till hans yrkande.

Herr talman! Jag skall säga några ord i anknytning till allmänna beredningsutskottets utlåtanden nr 22 och 23. reservation, där det hemställes att riksdagen skall ge till känna för Kungl. Maj:t vad man håller på att syssla med. Den reservationen är föranledd av motionerna 1I:501 och II: 626, där det hemställes om inrättande av en dokumentationscentral för miljövårdsforskningen. Av de remissvar som utskottet inhämtat framgår det att både statskontoret och naturresursutredningen förordar utredning men att den bör kunna skötas av naturvårdsverket. Det framgår också av naturvårdsverkets remissyttrande att man där håller på med förarbetena till upprättandet av en dokumentationscentral. Under sådana förhållanden anser utskottets majoritet, herr talman, att det inte finns någon anledning för riksdagen att skriva till Kungl. Maj:t och tala om vad Kungl. Maj:t håller på med. I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 23 behandlas frågor som gäller miljöpolitiken i alla dess avsnitt. De fem motionspar som utskottet tagit upp till samtidig behandling belyser hela det frågekomplex som inrymmes i miljövården, såsom åtgärder för miljöoch naturvård, ett miljöpolitiskt samordningsoch handlingsprogram, en långsiktig planering av miljövården, en kartläggning av vattentillgångarna samt riktlinjer för en regional miljövård m.m. Riksdagen har tidigare vid flera tillfällen diskuterat miljöpolitiken i skilda sammanhang. Detta är ju något som omfattas med mycket stort intresse inte bara av riksdagen utan av praktiskt taget alla människor. Utskottet har tyvärr inte kunnat ena sig om ett gemensamt utlåtande, vilket är beklagligt med hänsyn till frågornas stora betydelse för vårt samhälle och hur vi skall angripa de faktorer som påverkar miljövården. Inom utskottet finns inga delade meningar om nödvändigheten av att öka aktiviteten på detta område och att få fram konkreta förslag till åtgärder för en bättre miljöoch naturvård, med allt som inrymmes i detta begrepp. Vi är alltså överens om målet. Däremot har vi till en del skilda uppfattningar om medlen; men även när det gäller medlen är skillnaden ytterst hårfin. I motionsparen såväl som i reservationen yrkas på utredningar med skilda inriktningar i syfte att klarlägga förhållanden inom miljöpolitikens olika avsnitt. Av motionärernas och reservanternas skrivning skulle man kunna få den uppfattningen att ingenting hänt på detta område och att utvecklingen stått stilla när det gäller förbättringar för att uppnå en effektivare miljövård. Men verkligheten är ju den att det råder en febril verksamhet som spänner över alla miljövårdsfrågor: forskning, planering, luftvård, vattenförsörjning och vattenvård samt internationellt samarbete. I utskottets utlåtande redovisas på vilket sätt de olika miljövårdsfrågorna är föremål för bearbetning, dels i framlagda eller pågående utredningar och dels i arbetsuppgifter som tillagts naturvårdsverket. Det finns enligt utskottsmajoritetens mening ingen anledning att nu tillsätta ytterligare utredningar för dessa frågor. I reservationen tages också upp frågan om planeringen, dels den regionala och dels riksplaneringen. Detta är självfallet en fråga av mycket stor betydelse när det gäller miljövården. Herr Wirtén talade mycket varmt för denna planering i sitt anförande och citerade bl.a. vad planverket sagt i sitt remissvar. Men herr Wirtén glömde att läsa upp slutklämmen i planverkets utlåtande. Utlåtandet fick på det sättet ett annat innehåll än som framgick av herr Wirténs anförande. Jag skall därför, herr talman, tillåta mig att till kammarens protokoll läsa in vad planverket har sagt i detta avseende. Planverket uttalar: »Av vad planverket anfört framgår, att planeringens roll och betydelse på alla nivåer behöver uppmärksammas och förstärkas samt att nya planeringsinstrument behövs härför. En riksplanering och en ny lagstiftning för planering och byggande är därför synnerligen angelägna.

Det nämndes också av herr Wirtén. Av utredningsdirektiven framgår att utredningsarbetet spänner praktiskt taget över hela det fält som berörs från reservanternas och motionärernas sida.

Herr talman! Det torde vara obestridligt att tillgången till rinnande vatten och möjligheterna till avlopp utgör en betydande del av vår boendestandard.

Denna nedsmutsning har nu tagit en sådan omfattning att den inte kan få fortsätta längre. Åtgärder måste därför vidtagas på detta område. Man har när det gäller dessa frågor åberopat kostnaderna, och nu är alltså frågan vem som skall betala kostnaderna. Den 1 januari 1966 förekom beträffande 11,5 procent av det avloppsvatten som släpptes ut från samhällen med över 200 invånare ingen rening alls. Beträffande 57 procent förekom enbart låggradig rening och endast beträffande 31,5 procent var det fråga om höggradig rening. Det förslag som nu har utformats innebär att de som hittills har haft en låg boendestandard i icke oväsentlig grad kommer att få bidra till täckandet av kostnaderna för åtgärder på detta område. Vi är överens om att åtgärder måste vidtas för att förbättra tillståndet i våra vatten, men frågan är hur de skall betalas. I årets budget upptas 84 miljoner kronor till vattenoch avloppsledningsanläggningar. Därav går inte mindre än 30 procent enbart till vattenförsörjningsanläggningar. Det är alltså här icke fråga om någon obetydlig del utan en ganska väsentlig. Mot den bakgrunden kan det knappast vara rättvist att de som haft det sämst ställt förut helt skall mista sin möjlighet att få statsbidrag för vattenförsörjningsanläggningar och att pengarna skall användas helt och hållet till en höggradig rening. Herr Mossberger sade att Stadsförbundet och Kommunförbundet har tillstyrkt. Det är riktigt, men man kanske också får se litet på hur tillstyrkan är utformad. Kommunförbundet anser att den föreslagna omläggningen av bidragssystemet kan vara motiverad, och man vill inte motsätta sig densamma. Det är inte precis någon stark tillstyrkan. Stadsförbundet säger att man anser att ett bidrag som understiger 20 procent saknar betydelse som stimulans för tillkomst av vatten och avlopp. Det kan vara riktigt, men ett bidrag på 15— 20 procent för vattenförsörjningsanläggningar saknar säkert inte betydelse för de kommuner som har behov av att ordna denna fråga. Det har här också påpekats att skatteutjämningsbidraget har den effekten att det utjämnar dessa förhållanden.

Ett sådant förhållande har vi bl.a. i min egen hemkommun, där vi i år motionerade om att få skattekraftsområdesgränsen ändrad så att hela blocket skulle tillhöra samma skattekraftsområde, nämligen 2. Denna begäran avslogs emellertid. När kommunsammanslagningen en gång sker finns det i alla fall en viss risk för att hela det nya kommunblocket kommer att tillhöra skattekraftsområde 1. Det skulle innebära att det blir ett bortfall på cirka 35 000 skattekronor per år.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

Herr talman! Endast ett par ord. Herr Skårman tyckte att jag var vänlig i mitt första inlägg, och jag kan naturligtvis säga detsamma till herr Skårman. Varför skall man inte vara vänlig, när man är överens i sak? Vi kommer ändå inte ifrån att i den reservation det här gäller även tagits in utskottets förslag under punkten 1 c. Vi är ju överens i sak, och jag kommer inte ifrån att det är litet förmätet att i reservationen behöva ta in vad utskottet i detta avseende föreslagit. Jag skulle därför på den punkten vilja fråga herr Skårman: Betyder detta att reservanterna inte står bakom utskottets skrivning i detta avseende, trots att det är fråga om exakt samma förslag? Herr Skårman säger att naturvårdsverket vill lägga under sig allting och hyser alltså inte någon vidare respekt för detta verk. Betyder detta att herr Skårman också anser att statens natur vårdsverk inte är ett lämpligt remissorgan?

Herr talman! Med anledning av herr Helge Karlssons anförande vill jag bara notera ett par tre ting. För det första vill jag säga att vi inte på något sätt har bestritt att miljövårds arbetet har kommit i gång — jag betonade starkt i mitt anförande att det är en verksamhet som vi också hälsar med glädje — efter det att man under alltför lång tid enligt vår uppfattning har haft försummelser på sitt samvete när det gäller miljövårdspolitiken. För det andra vill jag ta upp reservationen om dokumentationscentralen. Det som har motiverat reservationen är närmast utskottsmajoritetens något vaga skrivning, som går ut på att man vill avvakta erfarenheterna av den nya organisationens verksamhet på dessa områden. Vi har funnit att det är angeläget att just dokumenteringen och informationsverksamheten omedelbart kommer under prövning och att vi får ett praktiskt resultat på dessa områden. Detta förhållande har alltså motiverat att vi för fram dessa önskemål reservationsvägen. För det tredje citerade herr Karlsson planverkets remissyttrande och läste en bit mer än vad jag hade gjort. Jag antar att han därmed ville antyda att jag på något sätt skulle ha undanhållit kammaren något viktigt faktum. Jag kan inte riktigt förstå detta, eftersom jag i mitt anförande länge uppehöll mig vid just de fakta som herr Karlsson läste upp. Det gällde dels frågan om arbetet med riksplaneringen på departementsnivå, dels byggnadslagstiftningen. Jag sade att utredningen om byggnadslagstiftningen hade kommit i gång och citerade även dess direktiv. Det som är väsentligt ur vår synpunkt och som har framhållits i reservationen är att vi anser att riksplaneringen innehåller så många kontroversiella frågor att även den bör ske under parlamentarisk medverkan. Det är det som är det väsentliga i den andra punkten i reservationen.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord om samma sak som herr Wirtén var inne på, nämligen om herr Karlssons underliga sätt att läsa reservationen. Herr Karlsson har fått det intrycket att vi menade att det inte skett något på miljöoch naturvårdens område. Vi behöver väl, herr Karlsson, i en reservation inte göra en katalog över vad som har uträttats? Det har utskottet redan gjort i utlåtandet, och det mycket grundligt, eller hur, herr Karlsson? Synnerligen grundligt! Dessutom har vi reservanter i vårt yttrande klart påpekat de värdefulla initiativ som hittills tagits i dessa frågor. Herr Karlsson talar i samma andetag om den febrila verksamhet som nu pågår. Det är kanske här som det är så viktigt att ta fasta på vad reservationen föreslår, nämligen att en ordentlig planering kommer till stånd. En nymornad människa, det vet herr Karlsson, behöver alltid litet hjälp att tänka klart, överlagt och lugnt. Detta gäller även naturvårdande myndigheter, som nu översköljes av uppgifter. i FN borde verka för inrättande av en internationell dokumentationscentral för miljövård; samt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla, att förslag snarast måtte föreläggas riksdagen om inrättande av en svensk dokumentationscentral för miljövårdsforskning.

Herr talman! Sedan vi diskuterat miljöfrågorna och nu skall övergå till att diskutera den psykiska hälsovården, kan man väl först och främst konstatera att det finns ett oerhört starkt samband mellan miljö och psykisk hälsa. Det är ingen tvekan om att miljön påverkar både det fysiska och psykiska hälsotillståndet i vårt land. Det samhälle vi lever i ställer oerhört stora krav på den mänskliga individen. Från tidigaste barnaår möter vi under hela livet en hel rad sjukdomsalstrande faktorer, som man inte kommer till rätta med inom ramen för den traditionella hälsooch sjukvården. I den folkpartimotion som ligger till grund för reservationen i förevarande utlåtande riktas uppmärksamheten på de allvarliga hälsorisker som hör samman med bl.a. sociala misslyckanden, missanpassning och mentala störningar. Vi reservanter menar att man måste gå utanför hälsooch sjukvård i traditionell mening när det gäller att förbättra det allmänna hälsotillståndet. Det är ofta omvittnat att kroppssjukvården i ganska hög grad betungas av patienter vilkas sjukdomsbild visar en social eller mental störning som kroppssjukvården inte har medel att angripa. Den stora utbredningen av psykiska rubbningar hos befolkningon är en av huvudorsakerna till att det stora trycket på sjukvården kvarstår. Detta trots den kraftiga utbyggnad som ägt rum på detta område. De förebyggande åtgärderna måste sättas in tidigt om skador under uppväxttiden skall kunna förhindras. Föräldrautbildning torde här vara en viktig faktor och ett viktigt inslag. Föräldrar som vårdar sina egna barn har små möjligheter att få ens eiementär utbildning. Här föreligger ett klart behov av utbildning och inte minst av upplysning. När barnen sedan kommer till skolan möter de även där en del sjukdomsalstrande faktorer. Detta gäller inte minst elever med kontaktoch anpassningssvårigheter. Disciplinfrågan betyder en hel del. ämneslärarsystemet och den mer och mer mekaniserade undervisningen betyder också mycket för barn med stora kontaktbehov. Kontaktbanden mellan lärare och elever — i varje fall på de högre stadierna — blir tunnare och tunnare. Det är inte osannolikt att detta bidrar till vissa psykiska störningstillstånd. Detta förhållande ställer oerhörda krav på de lärare som tjänstgör i vanliga klasser, och kraven ökar givetvis för lärare i observationsklasserna. Dessa lärare är i allmänhet ensamma om att söka finna rätt behandlingslinje för sina elever, och ofta är placering i hjälpklass den enda form av behandling som många störda barn kommer i åtnjutande av. Observationsklasslärarutbildningen är för närvarande gemensam med utbildningen av hjälpklasslärare, särskollärare och lärare för rörelsehindrade och synskadade. Denna gemensamma utbildning har visat sig ej täcka det behov av utbildning som observationsklasslärare har.

Man anser att nya riktlinjer för utbildning av observationsklasslärare bör utarbetas i samarbete med psykologiska och barnpsykiatriska undervisningsinstitutioner. Vidare bör enligt utredningen en längre utbildningstid för dessa lärare övervägas. Om vi går vidare i kronologisk ordning, kommer vi till stressfaktorerna i arbetslivet och inte minst i trafiken, till bullerstörningarna som inte bara åstadkommer hörselskador utan även i många fall psykiska rubbningar. Vi kan heller inte bortse från att många människor vantrivs i sin anställning med psykiska skador som följd. Många anställda och egna företagare påläggs och pålägger sig själva alldeles för mycket arbete, vilket tar bort möjligheterna till rekreation och motion. Dessa människor ådrar sig därigenom skador både fysiskt och psykiskt. Konditionen minskar, arbetet tar längre tid och allt detta slutar ofta med katastrof. Den psykiska hälsan är ett allvarligt samhällsproblem. Det vore dock fel att påstå att samhället har blundat för detta faktum. Tvärtom har mycket gjorts på detta område, vilket också framgår av utskottets skrivning. Utskottet skriver dock att »stora delar av de frågor motionärerna behandlar nyligen utretts och är föremål för vidare prövning». Man fortsätter: »Motionärernas önskemål bör därmed få anses vara i väsentliga delar tillgodosedda.» Med denna skrivning anser jag, herr talman, att goda motiv finns för den reservation som är fogad till utlåtandet. Ett bifall till reservationen skulle inte föra oss fram till målet — men väl ett stycke längre på vägen mot det mål vi alla strävar efter att nå. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Frågorna om de mentala sjukdomarna och de många psykiska störningstillstånden samt den psykiska hälsan har under senare år snabbt tillvunnit sig stor uppmärksamhet hos vårt folk. En av orsakerna härtill torde vara, att det har funnits människor som har kunnat ge röst åt den omfattande samhällsproblematik som här är till finnandes och som har kunnat ge röst åt den ofta tysta nöd som här existerar. Vi har börjat förstå att välstånd inte bara är att leva ekonomiskt väl. Välstånd är att hela existensen för människan är någorlunda riktig och hälsosam. När man nu har börjat att mera energiskt betrakta det livsområde, som har att göra med människans mentala livsförhållanden, har man upptäckt, att det här verkligen finns betydande och avgörande brister samt att det är nödvändigt för samhället att nu på allvar gripa sig an med dessa frågeställningar. Herr Eric Gustaf Peterson har antytt något av den problematik som här döljer sig. Låt mig få peka på ytterligare ett par saker som är ytterst angelägna. Naturligtvis har man upptäckt vårdpersonalsfrågorna. Är det inte anledning att begrunda följande faktum? I runt tal 40 procent av vårdplatserna i sluten sjukvård finns vid mentalsjuk hus och psykiatriska kliniker. 40 procent är inte litet, det är i och för sig bra. Men en snedvridning av. katastrofal art visar sig däri att endast 5,6 procent av läkarna, enligt en undersökning som gjordes år 1964, är verksamma inom psykiatrisk sjukvård. 40 procent mot 5,6 procent! Vilken uppenbar brist på balans! Det ger anledning att begrunda, varför utvecklingen har blivit sådan den är, om man noterar att det finns tio gånger fler tandläkare i vårt land än mentalvårdsläkare. Med all respekt för tandvärk vill jag påstå, att någon missbalans är för handen. En annan faktor som har observerats under senare år, enligt vad det synes mig, är oklarheten om vad saken egentligen gäller och hur dessa problem skall kunna angripas. Det kom för en tid sedan ut en mycket intressant bok, som heter Modern svensk psykiatri. I den boken har docent Gunnar Holmberg karakteriserat psykiatrin i Sverige. Han säger att den är starkare medicinskt anknyten här än i något annat land. Då kan man fundera vidare. Vad blir följden av detta förhållande? Jo, följden blir att forskningen i vårt land om psykiska sjukdomar blir så gott som helt begränsad till psykiatrin. De problem som man arbetar med har den inriktning som psykiatrin har. Forskningen är begränsad till neurologiska, fysiologiska, genetiska och farmakologiska problem. Den psykodynamiska problematiken har i Sverige i stort sett lämnats utanför i forskningen om de mentala sjukdomarna; alltså de mellanmänskliga problem som uppkommer, då något brister i de mänskliga relationerna. Herr Eric Gustaf Peterson gav exempel från skolans värld. Det är inte svårt att ge massor av exempel från skilda livsområden i detta avseende. Den problematik som uppkommer när de mellanmänskliga relationerna brister har vunnit mycket ringa beaktande i svensk psykiatrisk forskning.

1966, sade då att det redan finns en allsidigt orienterad forskning vid universitet och högskolor. Jag vet att allmänna beredningsutskottet har anammat denna uppfattning: skapar man en ny forskningsinstitution, så splittrar man resurserna. Något mjukare yttrar sig socialstyrelsen i år. Styrelsen finner det önskvärt att en samordning sker av olika problem som motionärerna dragit fram och ställer sig alltså positiv till vad motionärerna har anfört. Detta skulle kunna göras genom en utredning av den typ som föreslagits, säger socialstyrelsen, varvid både forskningsoch organisatoriska synpunkter bör bli företrädda. Emellertid lever man kvar i föreställningen att vi har en utmärkt väl organiserad forskning och att vi, om vi organiserar den på annat sätt, splittrar våra resurser. Ett annat organ med statlig anknytning, nämligen forskningsberedningen, säger i en PM att den tvärvetenskapliga forskningen är ytterst fragmentarisk och otillräcklig. Det ena organet anser således att vi redan har en väl organiserad forskning, och det andra säger att forskningen är fragmentarisk och praktiskt taget inte för handen. Så olika kan man se på en så pass viktig sak. Hur man nu bedömer den här saken, så visar väl vad som här anförts att oklarhet råder i väsentliga punkter och att frågan behöver ägnas betydligt större uppmärksamhet än vad fallet hittills varit. Motionärerna önskar en förbättring, en penetrering av frågorna, men utskottet säger nej, ty någon sådan behövs inte enligt utskottets mening. Utskottet finner bl.a. att stora delar av de frågor motionärerna tagit upp nyligen utretts och är föremål för vidare prövning eller studeras av pågående utredningar. Därför anser utskottet önskemålet tillgodosett och avför därmed problemet. Utskottet tror alltså att allt är någorlunda väl beställt som det är. Jag är ledsen att behöva säga att man tar gruvligt fel. Det är befängt att anföra, som skett i olika sammanhang, att resurserna splittras genom en integrerad forskning som berör hela den psykiska problematiken! Nu är resurserna verkligen splittrade. En effektiv samordning saknas.

Det är omöjligt att gå vid sidan av utbildningsfrågorna. Hur skall läkarna vara utrustade för att kunna möta de behov som här anmäler sig i samhället? Ja, socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet har nyligen avgivit förslag i ärendet. Då måste man fråga sig: Tillgodoses i det förslag, som gäller utbildningsgången för läkare och deras vidareutbildning, de önskemål som den här anlagda grundsynen aktualiserar? Knappast. Förändringarna i grundutbildningen är i förslaget mycket måttliga och ger just ingenting åt psykologiskt inriktad behandling. Men utvecklingen i vårt samhälle är utomordentlig snabb — den dynamiska synen trycker på, vilken uppfattning vi än har om dess relevans. Då förefaller det verkligen rimligt, herr talman, med en grundligare omprövning av läkarutbildningen än den som nu har skett. Och det förefaller rimligt att säga: detta är inte bara en fråga för socialstyrelsens experter — här behövs lekmän. Ofta kan lekmän på ett mer avspänt och livsnära sätt nalkas en problematik än en samling experter ensam gör. Det finns en annan angelägen utbildningsfråga, den nämligen om utbildningen av psykoterapeuter, som också antytts i motionen. Psykoterapi — ja, det är en behandlingsform inför vilken råder mycken osäkerhet. En nedvärderande hållning kommer ofta till uttryck. Psykoterapi betraktas av många som en sekunda behandlingsform, någonting man tillgriper i brist på bättre. Men det finns också en rakt motsatt strömning i vårt samhälle. Inte för intet ägnas Psykolognytt, nr 2 i år, åt just psykoterapeutisk behandling.

I huvudsak är det nämligen patienten själv som agerar i behandlingen, och i viss mån uppställer han själv målet för behandlingen. Psykoterapin är problemorienterad mer än symtomorienterad. Man plockar inte bort ett och annat symtom utan söker komma åt den grundläggande störningen i sammanhanget. Samhället har nu gjort ytterst litet för att utveckla denna vårdform. Utskottet säger: »Förslag rörande utbildningen av kliniska psykologer väntas inom kort komma att framläggas från universitetskanslersämbetet inom ramen för dess förslag rörande fasta studiegångar. Vid Kungl. Maj:ts behandling av ärendet angående läkares grundutbildning och vidareutbildning torde även frågan om utbildning i psykoterapi komma att beaktas.» Om det vore så väl! Men var och en som tittar på förslagen upptäcker att särskilt mycket inte har givits åt den här saken. För läkare är det praktiskt taget ingenting alls. För psykologer inrättar man ett nytt ämne som på något sätt skall vara sammanfattande och där även psykoterapi skall tas in i undervisningen. Det är praktiskt taget allt. Psykolognytt säger: »Från vilken sida man än ser på det terapeutiska arbetet kan man ena sig om att behovet är stort, att den kvalificerade personalen inte räcker till och att möjligheterna är små att utbilda ett tillnärmelsevis tillräckligt antal på privat väg.» Vi har tidigare avslagit en framstöt i denna kammare om utredning beträffande psykoterapins ställning i vårt folk och utbildningen för uppgiften. Man hoppades att Kungl. Maj:t skulle ägna frågan tillbörlig uppmärksamhet. Ja, det får vi hoppas. Men här mötte den vanliga avvärjande hållningen; när man vill bli av med ett ärende säger man att det är på gång och att Kungl. Maj:t nog kommer att göra sitt. Psykoterapi är — det är mig angeläget att säga — ingen som helst mirakelmedicin. Jag har ingen övertro härvidlag, men psykoterapin är en oundgänglig del av vårt ansvar för den psykiska folkhälsan. Det har också anförts i vår motion. Vi har såsom folk ännu inte vaknat, men jag tror att vi är på väg. Vi som har börjat arbeta för dessa frågor här i riksdagen, om vi får vara med i förtsättningen, kommer inte att tröttna. Samhällets ansvariga organ — så ser jag saken — behöver en öppnare, generösare och djupare förståelse för vad det här är fråga om. Ett mera moget psykodynamiskt sätt att se på människorna och vårt sätt att leva samman behöver samhället tillägna sig. Motionärerna vill en utveckling i denna riktning. Jag är övertygad om att denna motion har framtiden i sig, om jag så får uttrycka saken. Därför yrkar jag bifall till den reservation som har fogats till utskottets utlåtande.

Herr talman! Efter detta engagerade och om mycket djup medkänsla talande anförande står jag inför den kanske något otacksamma uppgiften att återföra debatten till ett mera materiellt och mera realistiskt plan. I det motionspar som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande kräver man två utredningar, dels en angående formerna för viss forskning, bl.a. om förebyggande psykisk hälsovård, dels en rörande vissa personalfrågor inom vårdområdena. Vidare kräver man sådana direktiv till den vid motionernas avlämnande aviserade utredningen om en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen att behovet av en kommunal basorganisation av lämplig utformning undersöks. Slutligen har man krävt en mera fast organisation för familjerådgivning och en utredning om förhbättrad föräldrautbildning. Ingen vill väl bestrida att motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Förebyggande vård inom den psykiatriska sektorn är naturligtvis väl så viktig som psykiatrisk sjukhusvård; det gäller alla grader av nervösa rubbningar och stressreaktioner. De ansvariga myndigheterna, främst då socialstyrelsen, har emellertid under senare år som föregående talare också har påpekat ägnat dessa frågor en allt intensivare uppmärksamhet och även föreslagit åtgärder i syfte att skapa underlag för en effektiv satsning på den öppna vården, varför någon ny utredning härvidlag knappast är nödvändig i dag. Det är dock i hög grad önskvärt att den samordning som efterlyses sker när man skall försöka lösa dessa problem. Denna samordning bör emellertid numera genom sammanslagningen av medicinalstyrelsen och socialstyrelsen till ett enda verk vara ganska lätt att åstadkomma. Inom socialstyrelsens ämbetsområde faller ju numera hela fältet av frågor om sociala problem, nykterhetsoch narkomanivård, familjerådgivning och psykiatriska frågor i allmänhet. Inom socialstyrelsen pågår också en utredning om den öppna vårdens utformning, varvid även den psykiska hälsovården behandlas, bl.a. inom ramen för en samordnad och delvis integrerad sjukvård och socialvård. Man kan vidare peka på det nyligen tillskapade organet för sjukvårdens och socialvårdens planering och rationalisering, det s.k. SPRI, som också har till ändamål att främja och samordna planeringsverksamheten inom hälsooch sjukvården samt socialvården, bl.a. genom utformande av behovsoch resursprognoser i fråga om personal och utbildning samt samplanering och samorganisation av de sociala och medicinska områdena. När det gäller forskningssidan, som herr Sörenson särskilt tog upp, är det väl så att all den forskning som i dag är möjlig och önskvärd torde komma till stånd utan något särskilt uttalande av riksdagen. Det är ju tillgången på forskare som här är det avgörande. Jag tror att organisationsformerna har litet mindre betydelse. Herr Sörenson pekade på att det fanns ett motsatsförhållande mellan två olika statliga instansers uttalanden. I det ena fallet talade man om att det var en väl utbyggd forskning, och i det andra sammanhanget talade man om att det var en fragmentarisk forskning. Att det finns en organisationsform kan vi väl inte bestrida. Om den nu är fragmentarisk, så må det väl bero på att tillgången på forskare inte är vad den borde vara på detta viktiga område. Men jag vill också fästa kammarens uppmärksamhet på att herr Sörensons och motionärernas synpunkter, som här framförts, icke har vunnit gehör ens hos reservanterna utan de tar upp en mera begränsad del av frågorna. Om vi ser på vad reservationen innehåller, finner vi att det gäller delyrkanden om utredning rörande vissa personalfrågor, fortbildning av socionomer, kompletteringsutbildning av yngre samhällsvetare, utbildning av psykoterapeuter och observationsklasslärare. Man har alltså släppt yrkandet beträffande rekrytering av läkare till psykiatri. Utöver de yrkanden som framförts i motionen men inom ramen för motiveringarna i motionen yrkar man att utlåtandet i den av reservationen angivna lydelsen i vad avser principerna för en kommunal och landstingskommunal basorganisation skall överlämnas till socialutredningen. Frågan om fortbildning av socionomer ligger för närvarande under Kungl. Maj:ts prövning. Detsamma gäller frågan angående läkares grundutbildning och vidareutbildning samt frågan om utbildning i psykoterapi. Nuvarande läroplan för specialklasslärare ger möjlighet till fördjupning inom valfria avsnitt, och vidare utarbetas för närvarande inom skolöverstyrelsen studiematerial för fortbildning av lärare vid observationsklasser, varför motionärerna på denna punkt enligt min mening borde ha kunnat avvakta utvecklingen. Beträffande kompletteringsutbildning för samhällsvetare kan nämnas att förslaget från universitetskanslersämbetet om uibildningslinjer vid filosofisk fakultet nu har publicerats. En utgångspunkt är att valet av studiegång måste föregås av ett val av yrkesinriktning. Arbetsgruppen Ukas har samrått med arbetsmarknadsstyrelsen, som inhämtat arbetsgivarnas önskemål beträffande utformning av de fasta studiegångarna. Denna enkät finns redovisad i förslaget. Man har alltså mera generellt bearbetat frågan om en bestämd yrkesinriktning och en anknytning till arbetsmarknadens behov. Den frågan är nu föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Universitetskanslersämbetets förslag upptar, som också har förutsatts i utskottsutlåtandet, förslag till grundkurs i psykologi och en påbyggnadskurs särskilt för psykologer med klientcentrerad verksamhet i nära anslutning till den plan för reviderad psykologutbildning som universitetskanslern har överlämnat till Kungl. Maj:t. Allt detta viftas bort av herr Sörenson som nonsens och ingenting att fästa sig vid. Jag kan också påpeka att riksdagen i år har godkänt statsutskottets utlåtande nr 41, där man bl.a. behandlat frågan om psykoterapi. Statsutskottet erinrade om det förslag om utbildning av psykologer som i utbildningsdepartementet nu är föremål för prövning. Statsutskottet utgick från att Kungl. Maj:t hade sin uppmärksamhet riktad på denna fråga — hur behovet av utbildning i psykoterapi för olika yrkeskategorier skall kunna täckas — och avstyrkte en särskild utredning. Herr Sörenson nöjer sig inte med detta. Det är väl hans sak, men det är kanske litet onödigt att göra alltför stort väsen av denna fråga just nu när den ändå är föremål för prövning. I direktiven för den nyligen tillsatta utredningen om en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen har man enligt vad jag kunnat utröna beaktat det mesta av vad som anförts i motionerna och i reservationen om den frågan. Även om det sålunda är ett angeläget och brännande ämne som aktualiserats i föreliggande motionspar är nog motionärerna i viss mån akterseglade.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

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Hedlund här säger att alla motionskrav inte finns med i reservationen. Det beror på att vi under ärendets behandling inom utskottet har fått sådana glädjande upplysningar, att vi i reservationen inte tagit med de krav som tidigare förelåg. Men det som finns kvar när det gäller utbildning av bl.a. observationsklasslärare är angeläget. Jag vill citera ur en skrivelse som är undertecknad av bland andra doktor Gustav Jonsson vid Skå och som gäller den utbildning, som observationsklasslärarna har. I skrivelsen säges på följande sätt: »Denna gemensamma utbildning, som kommer att leda till en för samtliga lärare gemensam kompetens, visar sig emellertid ej täcka det behov av utbildning observationsklasslärare har, vilket framkommer i bifogade undersökning Observationsklass, observationsklasslärare och observationsklasslärarutbildning.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja lugna kammarens ledamöter. Jag vet att en del är angelägna att försvinna med tåg och annat till ljuvligheter i hemorten, och jag ämnar inte ställa något särskilt yrkande. Vad på mig ankommer blir det alltså ingen votering. Men jag önskar anföra några synpunkter i samband med det utlåtande som här föreligger. Det är fjärde året å rad som jag har anledning att ta till orda på grund av ett utskottsutlåtande, som gäller psykisk sjukdom och psykisk hälsa. I de framställningar som jag har haft huvudansvaret för — i interpellationer och debatter med anledning av interpellationerna, i =: riksdagsdebatterna med anledning av motionerna — har frågorna någorlunda utförligt belysts. Det finns därför ingen anledning att här ytterligare diskutera ärendet i princip. Jag vill emellertid göra några kommentarer med anledning av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 21. Jag noterar då först att frågan om samhällets ansvar för den psykiska sidan av människans välbefinnande har tagit ett stort steg framåt. Tidigare förekom vid motioner i det här avseendet reservationer. Ofta var majoriteterna ganska knappa, men avslagen i riksdagen var konsekventa. Förra året vann motionen utskottets bevågenhet, men då var det lotten som gjorde att riksdagen avslog idén om ett institut för den psykiska folkhälsan. Men det var bara femton röster sammanlagt i första och andra kammaren, som gjorde att den tanken avslogs! Det visar, tycker jag, att frågan lyfts fram och blivit en angelägenhet av första ordningen. I år har vi ett enhälligt utskottsutlåtande. Kors i taket! Visserligen avstyrks motionen, men några väsentliga ting sägs, och utskottet hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t »ger till känna» vad man anfört. Vad är det då man har anfört? Man redovisar att en förstärkt organisation och vidgade resurser då det gäller den psykiska folkhälsan enligt remissinstanserna är av stor angelägenhetsgrad. Socialstyrelsen säger, att det är synnerligen angeläget — alltså inte bara någon vänlig gest, precis — att effektiva verksamhetsformer skapas för att möta problemet med psykiska störningar redan när dessa debuterar och om Ang. den psykiska hälsovården möjligt avhjälpa eller lindra dem innan sjukhusvård behöver tillgripas. Det är alltså inte bra ställt i vårt samhälle, nu måste effektivare verksamhetsformer skapas. Hur skall det ske? Motionen har angivit tre alternativ; jag upprepar dem inte. Men man undrar: Varför inte utreda frågan? Det finns tre möjligheter att organisera den här saken på. §Socialstyrelsen säger: Vi vill ej motsätta oss att frågan utreds. Ja, det är väl ett bifall med vänster hand. Men i alla fall: Ett av de betydande organen säger, att det kan vara värt att se litet närmare på den problematik som här döljer sig. Personalsituationen yttrar man sig också om. Ganska mycket ny personal har tillkommit under senare år. Men den personalen har i mycket stor utsträckning tagits i bruk för den slutna vården. Det gäller läkare och det gäller sjuksköterskor. Samtidigt tycks utskottet ha klart för sig, att den öppna vården är av största betydelse och måste få ett kraftfullt stöd. Man talar om att man med okonventionella grepp bör försöka sig på sådana verksamheter som dagsjukhus, akutmottagningar, omhändertagande av narkomaner, tillgång till psykisk vård i anslutning till utbildningsanstalter och arbetsplatser. Man säger att sådana initiativ bör »fördomsfritt kunna prövas». Det är verkligen någonting att notera med tacksamhet, att en sådan grundsyn tydligen föreligger enhälligt inom ett utskott och som jag förutsätter i riksdagens beslut. Noteras bör också att inom socialstyrelsen pågår genom olika expertgrupper utredningar om den öppna vårdens utformning, och styrelsen säger: I maj månad får ni veta vad vi har tänkt! Vi skall med stort intresse följa ärendet och se vad som verkligen kommer att ske. | Vidare säger utskottet någonting som jag finner ytterst angeläget att apostrofera. Man framhåller att det inte bara är en fråga om läkare och vård platser, utan att det är fråga om ett nytt synsätt. Det är inga små ord! Ett riksdagsutskott säger, att det inte bara är fråga om läkare och vårdplatser utan det är fråga om ett nytt synsätt. Man har lust att applådera! Fysisk och psykisk sjukvård, säger man, bör jämställas. Hjälpen åt den psykiskt sjuke bör vara lika lättillgänglig som hjälpen åt den kroppssjuke. Jag bor ute i Örby här i Stockholm, ganska nära Högdalen, där det finns en psykiatrisk klinik anknuten till läkarhuset. Jag undrar om kammaren har observerat, hur långa väntetiderna är vid liknande kliniker? Jo, den som har behov av att få personlig hjälp får i Högdalen vänta sex månader. Jag upprepar det — jag säger inte fel — sex månader dröjer det innan han kan få tid. I mycket brådskande fall är man beredd att på en och en halv månad klara saken. Jag känner något till ett av de privata institut som försöker göra vad samhället inte gör, S:t Lukasstiftelsen, som är spridd över vårt land. Tre, fyra, fem månader får man vänta där. För några år sedan gick det på några veckor. Någon eftertanke visar väl ändå att innebörden av utskottets utsaga är av allra största betydelse och har mycket vittgående konsekvenser. Vi har redan antytt frågan om den psykoterapeutiska vården. Vi har självmordsproblematiken, och vi kan ta »mannen på Katarinahissen» som en symbol för den som liksom inte orkar med tillvaron. Han säger inte: >Javisst, jag går om en vecka till Södersjukhusets psykiatriska klinik, så kanske jag inte hoppar ner från Katarinahissen.> Men han har ingenstans att ta vägen — han hoppar. Han orkar inte med livet. Frågan om stressen i skolan har antytts av herr Peterson i föregående debatt. Familjekriserna är inte alldeles ovanliga. Mitt yrke gör att jag ibland kommer i förbindelse med dessa frågor. Det kan komma en människa en morgon, alldeles förtvivlad och sönderriven, med blodvite — det är »familjespänning». Sådant är mera vanligt än vi tror bland vårt folk. Med detta har jag endast velat säga att behovet av hjälp i psykiatriska konfliktsituationer är verkligt stort här i landet, och vi kan för närvarande inte möta det. Men nu säger ett enhälligt utskott och jag tror riksdagen, att denna fråga är så angelägen att vi räknar med att Kungl. Maj:t gör sitt yttersta för att möta behovet.

Jo, en svensk professor i psykiatri. Man blir beklämd. Behovet är en djupare insikt i den psykiska sjukdomens och hälsans problematik. Den kan inte vinnas på annat sätt än genom att man intensivare forskar och studerar, och det måste ske tvärvetenskapligt — jag säger det igen.

uttalande att en ökad utden psykiska hälsovården erfordras — hur den nu skall organiseras — kommer att kosta pengar. Ut skottet säger i klara verba, att det här gäller en prioritering av ekonomiska resurser och utbildningsmöjligheter. Det är något för finansministern och regeringen att bita i! Ni har att i framtiden räkna med att stora penningsummor kommer att gå åt för att vi skall kunna lösa denna fråga. Jag tycker det är ett engagerat, ett ypperligt uttalande. Jag hoppas att det ljuder med stor kraft i finansministerns arbetsrum och i regeringens plenisal — »det rätter och packer eder efter!» Vi kan ju alltid hoppas. Det är här fråga om en grundsyn på rår samhällsuppgift. Det är, såsom jag ser det, fråga om att anlägga en helhetssyn på hela människan med en så mogen och balanserad livshållning som möjligt. Samhället har accepterat det sociala ansvaret och det ekonomiska ansvaret. Vi har på skilda sätt sökt att sörja för det ekonomiska välbefinnandet — och vi har gjort rätt. Nu är tiden inne att fatta i sikte och fullt ut ta ansvaret också för den psykiska sidan av människans existens. Att det ofta kan vara svårare att komma till rätta med »själen» än med nog så komplicerade somatiska sjukdomar får icke minska vår energi. Det förhållandet uppfordrar oss i stället till hårdare satsning i skilda avseenden på den psykiska sidan av människans existens. Jag vill särskilt betona, herr talman, att det här verkligen inte är fråga om någon snobbism. Det är inte fråga om att producera en lyxartikel, ingenting vid sidan om det ekonomiska och sociala livet. Det är en fråga om samhällets totala ansvar för den totala människan. Det är ändå så för oss människor, Ang. den psykiska hälsovården att livet upplevs som mest påtagligt just i de psykiska dimensionerna. Då jag 1965 för första gången — kanske litet trevande som en novis, det erkännes gärna — förde fram en motion om dessa frågor, möttes jag av ett rätt stort förakt från utskottets ordförande i allmänna beredningsutskottet. I andra kammaren talade hon om »anhopning av främmande ord», om att »svänga sig med en massa fackbegrepp». Den tonen tycks ha tystnat. Sådana ord som psykisk, psykoterapi, psykisk integration och liknande är inte längre främmande begrepp. De är också mitt i riksdagen, tror jag, angelägna ord. Bakom dem finns en brännande angelägen verklighet. Vi talar och agerar inte här för att kamma in en applåd för oss själva eller vårt parti eller något sådant, utan bakom vårt agerande finns en djup upplevelse av att här håller någonting på att ske i det moderna samhället, som samhället måste bevaka, som samhället måste gripa sig an med och på ett djupgående sätt lämna hjälp till. Utskottet betonar vikten av en grundsyn sådan jag här har antytt den. Jag kan bara säga — jag är tacksam! Bifall till motionen tillstyrkes inte men utskottet vill att riksdagen för Kungl. Maj:t skall ge till känna den syn som utskottet enhälligt företräder. Jag är inte så gammal här i riksdagen, och jag kan inte låta bli att undra: Vad betyder nu det? Jag har många gånger varit med om att » ge till känna» för Kungl. Maj:t. Jag har funderat över saken och har sagt mig, att Kungl. Maj:t väl inte rimligen kan säga: Det var väldigt intressant att höra vad riksdagen tycker — och sedan lägga handlingarna ad acta. Så går det väl inte till, tänker jag mig. Kungl. Maj:t måste väl rimligen beakta vad riksdagen anför och handla därefter. Vad är det annars för mening att ge till känna vad vi anför? Det är alltså, herr talman, i känslan av att här — med ganska många tom ma bänkar för ögonblicket — ett ställningstagande sker och i en förväntan att Kungl. Maj:t skall söka forma sin politik i enlighet med vad riksdagen uttalar, som jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Om alltså Kungl. Maj:t inte bara passivt noterar utan aktivt begrundar vad som anförts, har vi anledning att se fram emot ljusare tider för den väsentliga fråga, som motionerna under årens lopp velat aktualisera och som den motion som nu behandlas är ett uttryck för.

Herr talman! Jag ber att till kommunikationsministern få framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Jag hade hoppats att kommunikationsministern skulle ha kunnat närmare precisera när vi kan vänta ett förslag från kommunalrättskommittén i detta sammanhang. Bakgrunden till min interpellation var ju ett mycket uppmärksammat lokaliseringsfall i mitt eget län, Västernorrlands län. Jag får säga — vilket också underströks i interpellationen — att om man inte här kommer fram till klara kompetensregler, löper de små kommunerna risken att komma i kläm när det gäller lokalisering av ny företagsamhet. Det är nämligen ingen tvekan om att de stora kommunerna och de som har det gott ställt också har de största möjligheterna att få nya företag. Dessutom är det väl klart att det på det kommunala planet förekommer en verksamhet som tar sig uttryck i att man vid sidan av de vanliga verksamhetsformerna bildar kommunala bolag och stiftelser för att tillgodose de lokaliseringspolitiska önskemålen. Det är därför som jag — och därvidlag torde jag inte vara ensam — är rädd för att vi kommer att få bekymmer om detta fortsätter. Vidare har väl företagen möjlighet att utnyttja detta förhållande. Jag vill inte påstå att man gör det i någon större utsträckning, men det är mycket troligt att man använder denna möjlighet. Jag vill därför till sist uttala min förhoppning om att kommunikationsministern skall kunna påverka kommunalrättskommittén så att den ganska snart kommer fram med sitt förslag. Det står i svaret att av de frågor som kommittén nu sysslar med är återstående kompetensfrågor, »varvid frågan om kommunalt stöd åt näringslivet i övrigt intar en central plats». Frågan är då om inte det spörsmål som jag tagit upp i min interpellation om det kommunala stödet vid lokaliseringsobjekten också hör intimt ihop med den kompetensfråga som nu sysselsätter kommunalrättskommittén. Följaktligen borde man, herr talman, pressa fram förslaget snarast möjligt. Jag tror att det ur många synpunkter är ytterst angeläget att vi får klara kompetensregler på det här området. Jag ber att än en gång till kommunikationsministern få framföra mitt tack.
Herr talman! Naturligtvis är just den fråga som herr Högström har berört den som kommunalrättskommittén i detta sammanhang har anledning att syssla alldeles särskilt med. Men den är också svår att skapa bestämmelser och regler för. I varje fall har jag, då jag varit i kontakt med dem som sysslar med utredningsarbetet, funnit att man inte har kommit så långt på den punkten ännu, att jag vågar ställa i utsikt någon tidpunkt när ett förslag kan föreligga.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 63 som vi nu behandlar berör mycket allvarliga problem i vårt samhälle. Vi har nu den svåraste arbetslösheten under hela efterkrigstiden. Situationen är värre än vad den allmänna statistiken talar om. Statistiken vill ange arbetslöshetssiffrorna till mellan 50 000 och 60 000 för hela landet, men då räknar man bort de arbetslösa som är på beredskapsarbeten och under omskolning. I verkligheten är det mer än 100 000 människor som saknar ordinarie arbete. Över 10 000 ungdomar är arbetslösa. Företagsnedläggelser och andra driftsinskränkningar har under de senaste åren fått väsentligt ökad omfattning. Strukturutvecklingen medför givetvis alltid att vissa företag måste läggas ned, men förhållandet kan också härledas från andra orsaker. Före 1965 varslade 100 företag per år om nedläggelse. I fjol fick 200 företag läggas ned, och man väntar samma siffra för det här året, trots herr Strängs optimistiska uttalande i går. Nedläggningarna har alltså i absoluta tal fördubblats, och det betyder otrygghet för människorna. Orsakerna till det uppkomna läget är naturligtvis delvis den allmänna konjunkturdämpning som skett i Europa. Men regeringen kan inte undandra sig ansvaret för att ha bedrivit en politik, som också måste räknas som en orsak till det läge vi har. Om lokaliseringspolitiken, vilken centerpartiet länge har hävdat nödvändigheten av, satts in i ett tidigare skede så hade otvivelaktigt dagens förhållanden kunnat vara bättre. Regeringens ekonomiska politik, som jag här inte närmare skall gå in på, är också en mycket betydande orsak till det svåra läget. Det nyttar emellertid föga att söka »syndabockar» även om de finns i kanslihuset. Solidariteten kräver nu att vi på ett så enigt sätt som möjligt söker råda bot på missförhållandena. När det gäller arbetsmarknadspolitiken bör åtgärder för den aktua situationen vidtagas kraftfullt och målmedvetet. Jag konstaterar också med tillfredsställelse att från samtliga partier redovisas i betydande grad överensstämmelse i uppfattningen om dessa åtgärder. Beträffande de förebyggande åtgärderna, och dit räknar jag naturligtvis lokaliseringspolitiken, finns det beklagligtvis inte samma överensstämmelse mellan uppfattningarna. Herr talman! Jag övergår nu till att tala något om de olika reservationer där vårt parti är med. Det är först reservation nr 2 där vi på ett kraftfullare sätt än utskottet velat understryka angelägenheten av en nära samordning mellan naturvårdspolitiken och jordbrukspolitiken, vilket vi anser bör beaktas även i fråga om hör berörda arbetsmarknadspolitiska insatser. Att landskapet bevaras är ett intresse särskilt för turistnäringen, och vi menar att ett särskilt ekonomiskt stöd från samhällets sida på sikt torde vara nödvändigt när det gäller naturvårdsuppgifter i glesbygdsområdena. Detta bör emellertid prövas i annat sammanhang. Men i det aktuella läget så bör naturvårdsarbeten kunna bedrivas som särskilda beredskapsarbeten. Vi har i det hänseendet hemställt om en skrivelse från riksdagen till Kungl. Maj:t. I reservation nr 3, som behandlar industribyggnader m.m., anser vi att de nuvarande bestämmelserna för det lokaliseringspolitiska stödet behöver vidgas. Vi föreslår i likhet med motionspar från folkpartiet och centerpartiet, att statsbidrag må kunna utgå till kommuner som i form av statskommunala beredskapsarbeten eller på andra godtagbara sätt uppför lokaler för hantverks-, industrioch serviceföretag. Viss släktskap med reservation nr 2 har reservation nr 4, som tar fasta på ett motionsförslag från centerpartiet, att upprustningsarbeten i glesbygderna, särskilt i turistnäringens intresse, skall kunna ske som beredskapsarbete. Inom stora delar av våra glesbygdsområden är skogsbruket alltfort ryggraden för näringslivet och kommer väl att så förbli. Därför anser vi att röjningsoch gallringsarbeten även i fortsättningen borde vara meningsfyllda son objekt för beredskapsarbetsanslag. även möjligheterna till skogsgödsling som beredskapsarbete borde prövas. Kompletterande insatser, oftast av begränsad natur, när det gäller byggnadsbeståndet eller av annan grundförbättrande natur för småbruk inom dessa områden skulle i många fall skapa förutsättningar för en annan driftsinriktning, som är mera anpassad till marknadens behov. Dessa insatser borde också då kunna komma i fråga som beredskapsarbeten. Därigenom skulle en mera meningsfylld verksamhet för många människor intill pensionsåldern kunna skapas. Vi tar upp dessa tankegångar i reservation nr 5. I reservation nr 6 berör vi frågan om beredskapsarbeten på våra vägar. Frågan har väckts i ett antal motioner från vårt parti och i ett motionspar också från högerpartiet. Vi har föreslagit att en ökad andel av beredskapsarbeten skulle utgöras av vägarbeten. Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av vägarbeten är en samhällsekonomiskt viktig investering, anser vi. Behovet av förbättringar och nybyggnader inom det enskilda vägnätet har påtalats i ett av dessa motionspar, och vi yrkar på att sådant byggande skall få ske i en ökad omfattning som statskommunalt beredskapsarbete. loppet i form av bidrag eller räntefritt lån skall höjas från nuvarande 12000 kronor till 15 000 kronor. Förslaget har motiverats med att den allmänna kostnadsutvecklingen och de ökade kraven i fråga om standard och maskinell utrustning av lokaler m.m. fordrar allt större tillgång till kapital för grundande av egen rörelse. Tillräckligt ekonomiskt stöd, särskilt i initialskedet, kan vara av avgörande betydelse för företagets lönsamhet och därmed också för den handikappades och hans familjs framtida försörjning. Vi har i reservation nr 8 gått på detta motionsyrkande, som alltså innebär att maximibeloppet skall höjas från 12000 kronor till 15 000 kronor. I punkten 29 i hemställan, som gäller halvskyddad sysselsättning på småbruk, har vi tillsammans med folkpartiet avgett reservation nr 12, som grundar sig på ett motionspar från centerpartiet. Det har där yrkats att småbruk i vissa fall må utgöra arbetsplats för halvskyddad sysselsättning. Yrkandet tar sikte på de regioner där jordbruksstöd inte kan erhållas och på äldre personer som kan stå endast till den lokala arbetsmarknadens förfogande. Vår nuvarande arbetsmarknad kan i vissa fall inte erbjuda lokalt bunden arbetskraft sysselsättning, och det gäller ofta i glesbygderna. Under dessa förhållanden saknar det krav, som nu finns, betydelse, nämligen att den som erhåller det särskilda kontanta stödet för äldre arbetskraft skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Det bör enligt vår mening vara till fördel såväl för det allmänna som för den som söker kontant stöd om vederbörande får möjlighet att välja mellan att lämna jordbruket och erhålla det stöd han då är berättigad till eller behålla jordbruket, som beräknas ge en del av försörjningen, och i stället erhålla ett reducerat kontant stöd. De här valmöjligheterna bör ges också andra än jordbrukare, förslagsvis innehavare av en liten lanthandel med låg avkastning — för att bara ta ett exempel. Ett sådant här speciellt stöd, avsett att efter individuell prövning medges i glesbygder som i stort sett saknar lokal arbetsmarknkad, skulle kunna utgå i form av bidrag till skyddad sysselsättning i enlighet med vad som föreslås i motionerna eller i form av reducerat kontantstöd. Vi anser att formerna för deita bör prövas av Kungl. Maj:t, och vi hemställer att förslag i frågan skall underställas nästa års riksdag. I linje med centerns allmänna målsättning när det gäller jämlikhetsfrågorna i samhället har en motion avgivits, som berör den låginkomstutredning som tillsattes vid årsskiftet 1965— 1966. Denna utredning, som skall kartlägga låginkomstgruppernas problem, består av en särskilt tillkallad sakkunnig, som i sin tur biträds av experter från de stora arbetsmarknadsorganisationerna. Utredningen har så sent som i mars månad lagt fram en delrapport, och man avser av allt att döma att presentera delbetänkanden under åren 1968, 1969 och 1970. Det är angeläget, anser vi, att pröva olika åtgärder som kan medverka till en lösning av låginkomstgruppernas problem. Vi finner det därför önskvärt att låginkomstutredningen redan nu kompletteras med parlamentariska ledamöter för utredning beträffande former för förbättring av låginkomstgruppernas ställning. Därför tillstyrker vi, i reservation nr 14, motionsyrkandet på denna punkt. Vissa drag framträder klart i bilden av den svenska glesbygdens nuläge och utveckling. Bristen på arbetstillfällen och den på många håll pågående försämringen av enskild och offentlig service är ett exempel härpå som ofta har ventilerats i denna kammare. Ett annat är den process som pågår och som innebär en fortskridande kapitalförstöring i byggnader och andra investeringar i realkapital samt en förslum ning av kulturlandskapet. Med hänsyn till den lokala befolkningens standard och servicebehov tycker vi inom centern att det är angeläget att snabbt sätta in kraftiga åtgärder i glesbygderna för att skapa trygga levnadsförhållanden för de människor som skall arbeta och bo inom dessa områden. Solidariteten kräver att standardstegringen även kommer de människor till del, vilka genom sitt arbete inom dessa områden bidrar till vårt samlade välstånd. Också från andra synpunkter är det en riksangelägenhet att näringsliv och service upprätthålles i glesbygderna. De bostäder, skolor och andra byggnader, kommunikationer och sanitära anordningar m.m., vari investeringar nedlagts, bör självfallet inte stå outnyttjade eller vanvårdade — samtidigt som bristen på sådant realkapital kan skapa stora svårigheter och köproblem i orter som utsatts för överkoncentration. Det bör också vara av intresse inte enbart för lokalbefolkningen att kulturlandskapet vårdas väl i stället för att präglas av förfall och vanvård. Vi har i riksdagsmotioner tidigare krävt åtgärder som syftar till förbättring av glesbygdsbefolkningens service. Vi återkommer i år med en stort upplagd partimotion, i vilken vi tar upp en hel del av de problem som här kommer i fråga och i vilken vi också föreslår konkret vad vi skulle kunna göra för att äntligen få andra förhållanden till stånd. I motionspar från centerpartiet föreslås t.ex. att det totala lokaliseringsstödet bör kunna få utgöra 100 procent i områden med extremt hög arbetslöshet och låg inkomstnivå, företrädesvis då i det norrländska inlandet. Även i andra motioner från centerpartiet har det framförts förslag som syftar till en ökad differentiering av stödet i avsikt att genom ett generösare stöd stimulera etablering och utbyggnad av industriföretag i främst det norrländska inlandet. Huvudregeln i 1964 års riksdagsbeslut i det här avseendet är att lån och bidrag skall kunna lämnas upp till två tredjedelar av det nödvändiga startkapitalet för anskaffning av maskiner och byggnader. Det finns enligt bestämmelserna vissa möjligheter att differentiera stödet med hänsyn till näringslivets sammansättning inom olika delar av stödområdet. Den tillsatta lokaliseringsutredningen har ju att pröva bl.a. denna fråga. Just mot bakgrund av detta liksom med hänsyn till andra omständigheter beträffande lokaliseringsstöd när det gäller rörelsekapital vill vi i den reservation som berör denna fråga inskränka oss till att understryka angelägenheten av att möjligheterna att överskrida den maximala stödramen av två tredjedelar avseende maskinoch byggnadsinvesteringarna tillvaratages i de fall då så är motiverat. Ett förstärkt lokaliseringsstöd för särskilt det norrländska inlandet bör härigenom kunna uppnås, och vi föreslår i reservation nr 15 att riksdagen i anledning av våra motioner i skrivelse till Kungl. Maj:t framför dessa synpunkter. Lokaliseringsstödets geografiska avgränsning har ofta varit föremål för debatt. Vi har i reservation nr 16 på grundval av ett flertal motioner från olika partier sagt att vi räknar med ett fortsatt ökat behov av lokaliseringspolitiska insatser även utanför det norra stödområdet. De insatser som redan har gjorts utanför stödområdet har varit punktinsatser. I ett motionspar framhålles att aktiv lokaliseringspolitik bör tillämpas mera enhetligt inom olika delar av landet, där man har sysselsättningsbrist men ändå goda möjligheter att förstärka näringslivet. Lokaliseringspolitiken bör alltså enligt motionärerna, om högsta effekt skall kunna uppnås, ha i stort sett samma inriktning i alla bristområden som den som gäller för norra stödområdet. Det yrkas i motionerna att den nytillsatta lokaliseringsutredningen med landshövding Lemne i spetsen skulle få i uppdrag att skyndsamt utarbeta för slag till sådana grunder för lokaliseringspolitiken, att stöd enligt de för norra stödområdet gällande principerna kan utgå även i andra områden av landet, vilka i stort har samma sysselsättningsproblem och näringslivsförhållanden som norra stödområdet. Vi har förutsatt att förslag i den riktningen skall kunna föreläggas nästa års riksdag. Vi delar också den uppfattningen att lokaliseringsstöd i områden med hög arbetslöshet och låg inkomstnivå bör utbyggas till att även omfatta rörelsekapital, vilket för närvarande inte är fallet. Vi tillstyrker därför i reservation nr 17 det motionspar som framför motiv för en sådan ändring. Bland annat åberopas att stöd numera via kommerskollegium kan utgå till hemslöjd, hantverk och småindustri när det gäller rörelsekapital, medan samtidigt arbetsmarknadsstyrelsen kan ge stöd åt investeringar, vilket kan leda till skilda beslut. Behovet av rörelsemedel kan variera starkt mellan olika typer av produktion, och den mest rationella lösningen är enligt vår mening att ändra kungörelsen om statligt lokaliseringsstöd därhän, att det nödvändiga rörelsekapitalet inkluderas i det s.k. stödunderlaget. En annan fråga som också berör lokaliseringsstödet handlar om en speciell kategori av företag, nämligen servicenäringsföretagen. Förslaget i de av mig åberopade motionerna innebär att lokaliseringsstödet inom speciellt sysselsättningssvaga glesbygdsområden bör kunnat utgå även till servicenäringar vilka bedöms som nödvändiga för upprätthållande av en rimlig servicenivå. Den här frågan kan naturligtvis komma att övervägas inom den tillsatta lokaliseringsutredningen, men vi finner en förstärkning av lokaliseringspolitiken på detta område så angelägen att vi vill ha beslut redan nu. I reservation nr 19 hemställer vi om en utredning av glesbygdsfrågorna på bredare bas än vad som hittills kunnat ske. Vår motivering för motionsyrkandet, vilken de ärade ledamöterna naturligtvis har läst i det föreliggande utlåtandet, är ganska omfattande. Vi har noterat att statsverkspropositionen talar om vissa förslag från den inom Kungl. Maj:ts kansli tillsatta arbetsgruppen för glesbygdsfrågor och att man där förordar att dess förslag prövas försöksvis. Vi godtar Kungl. Maj:ts förslag beträffande anslagen för ändamålet under elfte huvudtiteln men anser att en försöksverksamhet av så pass ringa omfattning som den det här gäller knappast kan ge några mera värdefulla erfarenheter vid utformningen av särskilda åtgärder för glesbygderna. Statsmakternas löfte hösten 1964 i samband med beslutet om lokaliseringspolitik, innebärande särskilda åtgärder för att stödja den kommunala servicen och skapa arbetstillfällen i tätorterna i stödområdets inland, kräver för att infrias betydande insatser från statens sida. Det har framhållits i motionerna att det är en riksangelägenhet att näringsliv och service upprätthålles även i glesbygderna, och det har jag något berört redan förut. De inwesteringar som där har gjorts bör så långt möjligt utnyttjas. Det bör också vara rimligt och alldeles klart att glesbygdsbefolkningen måste ges möjligheter till en levnadsstandard som kan värderas som likvärdig med den som de mera koncentrerade bebyggelserna ger. Häri måste ingå tillfredsställande möjligheter till kommersiell och samhällelig service. Glesbygderna måste därför ha tillräckligt livskraftiga serviceorter. Vi har i motionerna understrukit att glesbygdsproblemet inte, såsom framställts i statsverkspropositionen, är en företeelse endast för en Öövergånsstid. Man måste räkna med bestående glesbebyggelse och därmed en bestående uppgift att garantera glesbygdsbefolkningen tillfredsställande service. Den senaste tidens utveckling med ökad arbetslöshet har förvärrat glesbygdernas problem, och den situationen nödvändiggör, an ser vi, omedelbara och skyndsamma åtgärder. I motionerna har även pekats på möjligheten av särskilda riskmedel som skulle underlätta etablering och utvidgning av företag i glesbygdernas tätorter. Särskilt gynnsamma <avskrivningsregler, en utökad företagarutbildning samt vidgade möjligheter till statliga och kommunala industribeställningar är också stöd i det här sammanhanget. Här skulle även kunna nämnas det särskilda stödet för naturvårdsuppgifter, som jag tidigare berört. Omedelbara åtgärder skulle vara ett statligt servicestöd till glesbygdernas tätorter, särskilt i inlandet, för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter som serviceorter för den kringliggande glesbygden. En utfästelse från staten i detta avseende skulle betyda väldigt mycket. En fortsatt avfolkning försämrar de berörda kommunblockens egna resurser. Det råder i dessa områden en viss osäkerhet — nu uttrycker jag mig mycket försiktigt — om framtiden. Det kan man förstå. Jag tror att osäkerheten i detta fall har utgjort ett väsentligt hinder för 10 kaliseringspolitiken i dessa områden. Om de åtgärder vidtages som i motionerna har skisserats, skulle härigenom vissa osäkerhetsmoment skingras och förstärkta lokaliseringspolitiska insatser kunna åstadkommas med en ökad sysselsättning som följd. Vi anser att dessa metoder bör prövas omedelbart utan särskilda omgångar i Kungl. Maj:ts kansli så att förslag kan föreläggas nästa års riksdag. Man måste dock även inrikta sig på mera långsiktiga lösningar av glesbygdernas problem. Detta har kommit fram i motionsyrkandena. Jag har talat om den arbetsgrupp som finns inom Kungl. Maj:ts kansli. Den har utan tvekan behandlat vissa väsentliga problem, något som vi inte alls vill underkänna. Det gäller dock här frågor av största politiska betydelse, och då bör nog en parlamentarisk utredning vara den rätta vägen. Så har yrkats i ett motionspar från centern. Till grund för den par lamentariska utredningens prövning bör givetvis ligga det material som har framkommit genom undersökningar inom eller i anslutning till Kungl. Maj:ts kansli. Vi fäster i reservationen stor vikt vid vidareutvecklingen av pågående forskning, vid utredningar om regionala problem, särskilt lokaliseringsförutsättningarna i de olika regionerna, samt vid den pågående försöksverksamheten på det regionala och kommunala planet. Vi kommer så i det föreliggande utskottsutlåtandet in på ramarna för lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag. Det har i ett motionspar från centerpartiet och folkpartiet föreslagits en vidgning av femårsramarna utöver Kungl. Maj:ts förslag. Utskottets uppfattning är att Kungl. Maj:ts belopp för en stimulering av en aktiv lokaliseringspolitik skulle vara till fyllest. Vi tror knappast att det är så. Vi tror att man måste vidta extraordinära åtgärder när det gäller dessa bygder och områden i landet. Strukturomvandlingen ställer ökade krav på lokaliseringspolitiken. Det sade jag redan i min inledning. Behovet av en aktiv lokaliseringspolitik har anmälts i olika delar av landet, även utanför det norra stödområdet. I de nämnda motionerna framhålles vidare att lokaliseringsstödet bör förstärkas i de speciella glesbygdsområdena. Ramen för lokaliseringsstödet bör enligt motionerna vidgas till 1500 miljoner kronor, varav 1200 miljoner kronor till lokaliseringslån och 300 miljoner kronor till lokaliseringsbidrag. Vi har i reservation nr 20 Pb tillstyrkt dessa motioner. Vi tycker att förslaget är välbetänkt. Beträffande medelsanvisningen för konsulenter i glesbygdsfrågor har en motion väckts från centerpartihåll med förslag om att till arbetsmarknadsstyrelsen knyta två kvalificerade arbetsmarknadskonsulenter med uppgift att biträda företag i glesbygder i frågor som gäller beställning och avsättning av produkter. Dessa befattningshavares verksamhet skulle även kunna utgöra underlag för bedömningen av statliga och kommunala industribeställningar. Vi reservanter vill liksom motionärerna att i frågavarande befattningar inrättas redan för nästkommande budgetår. Därför yrkas i reservation nr 22 att för ändamålet anvisas ett förslagsanslag av 150 000 kronor. Reservation nr 23, som är en följdreservation till reservation nr 20b, tar upp eti motionsvis framfört yrkande om att investeringsanslaget till lokaliseringslån för nästa budgetår skall uppföras med 300 miljoner kronor i stället för av Kungl. Maj:t föreslagna 200 miljoner. I övrigt önskar reservanterna att Kungl. Maj:ts förslag om medelsanvisningar skall godtas och att ett bemyndigande skall ges, dock med undantag för att anslaget till lokaliseringsbidrag enligt vår mening bör uppföras som förslagsanslag. Herr talman! Med vad jag nu har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 b, 22 och 23.